Ärade riksdagsledamöter! I egenskap av ålderspresident hälsar jag er välkomna till det första sammanträdet vid 1985/86 års riksmöte. Vi har bakom oss en lång, intensiv valrörelse. Under en valrörelse blir meningsbrytningarna understundom ovanligt skarpa när partiernas företrädare diskuterar. Detta kan ge ett felaktigt intryck av den anda som råder inom politiken i allmänhet och riksdagen i synnerhet. Till er alla som nu börjar er bana i riksdagen riktar jag ett särskilt varmt välkommen in i gemenskapen. Jag kan försäkra er — och denna försäkran bygger på mångårig erfarenhet — att det alltid har rått ett gott förhållande mellan ledamöterna oberoende av partitillhörighet. Att delade meningar råder om vilka lösningar som bäst gagnar land och folk är naturligt i en demokrati. Men man skiljer på person och sak. Valdeltagandet var i år något lägre än vid förra valet. Vid jämförelse med andra länder med fria val var deltagandet dock mycket högt. Detta vittnar enligt min mening om att det svenska folket är ett politiskt intresserat folk som ställer stora krav och har stora förväntningar på sina valda ombud. Det ankommer nu på oss att i det kommande riksdagsarbetet infria dessa förväntningar. Med dessa ord förklarar jag sammanträdet öppnat. Till valprövningsnämnden har från riksskatteverket inkommit bevis för dem som med anledning av riksdagsvalet den 15 september 1985 har utsetts till ledamöter av riksdagen och ersättare för dessa. Bevisen, som daterats den 24 september 1985, är till antalet 349 för riksdagsledamöter och 501 för ersättare. Valprövningsnämnden har vid sammanträde denna dag granskat bevisen och därvid funnit, att de har blivit utfärdade i enlighet med 15 kap. 1§ vallagen. granskade bevisen, utsetts ytterligare en ersättare, nämligen Kerstin Andersson för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna i Helsingforss läns valkrets.

Herr ålderspresident! Riksdagspartierna har i sedvanlig ordning samrått i fråga om de nu förestående talmansvalen. Full enighet har därvid rått om nomineringarna. Med detta som bakgrund ber jag, herr ålderspresident, att få föreslå riksdagen att välja Ingemund Bengtsson till talman. Talmannen anmälde att Ulla-Britt Åbark skulle inträda som ersättare för honom under den tid han är riksdagens talman.

Herr talman! Till kammarens sekreterare ber jag att få föreslå riksdagsdirektören Sune K. Johansson. Valet gäller för tiden till dess nytt val av kammarsekreterare förrättats.

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, herr statsminister, ärade ledamöter och övriga åhörare! Den gamla regeringsformen av 1809 har ett utförligt avsnitt om finansmakten. Portalstadgandet till avsnittet, 57 §, lyder: ”Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utövas av riksdagen allena.” Stadgandet blev till bevingade ord, ofta åberopade i den politiska debatten, och fundamentet för utvecklingen mot parlamentarism och demokrati. Att beteckna svenska folkets rätt att sig beskatta som urgammal var en överdrift eller — för att vara helt uppriktig — närmast en lögn. I gamla dagar var det nog överheten som bestämde, ej sällan med våld, och det dröjde länge innan riksdagen kom in i bilden. Skatterna utgick i natura, t.ex. i smör eller spannmål. De blev ordinarie, dvs. årligen utgående, och infördes under 1500 och 1600-talet i jordeböckerna. Därmed var grundskatterna, alltså skatter som åvilade jorden, i huvudsak färdiga. Utöver dessa ordinarie inkomster krävdes ofta ytterligare tillskott, bevillningar. Först med frihetstidens början 1719 förankrades bevillningsmakten hos riksdagen. Under den gustavianska tiden blev den ett trätoämne.

Stadgandet i 1809 års regeringsform om svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta bör ses i belysning härav. Det är en reaktion mot föreningsoch säkerhetsakten. Den ursprungliga lydelsen var också: ”Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utövas av riksens ständer allena vid allmän riksdag.” Finansmakten har två komponenter. En är makten att beskatta, den andra makten att bestämma till vad statens medel skall användas. Riksdagen och finansmakten i ett historiskt perspektiv makten i ett historiskt perspektiv En ledande princip var länge att staten skulle klara sig utan tillskott av bevillning. Om så var fallet behövdes ingen medverkan av riksdagen. Ordnad budgetreglering, den gamla termen var statsreglering, dvs. reglering av riksstaten, började redan tidigt på 1600-talet. Under förra delen av 1600-talet försiggick en utveckling i vårt land som har få motsvarigheter i världshistorien. Sverige växte på ett par årtionden fram från en underutvecklad småstat till en av Europas stormakter. Det var en enastående prestation organisatoriskt, militärt och finansiellt. I princip skulle krigen föda sig själva och alltså förläggas till utlandet. Fransmännen gav stora subsidier. Men mer behövdes. Landets resurser i folk och materiel bottenskrapades. Kronan började vidare skaffa sig inkomster genom försäljning av kronoegendomar. Även donationer förekom. Detta innebar att kronans ordinarie inkomster sinade drastiskt. Det kom en reaktion med Carl XI. Hans reduktion, dvs. återtagande av kronoegendom, är den största socialiseringsaktionen i vårt lands historia. Reduktionen befäste naturahushållningen. Varje inkomstkälla indelades, dvs. anslogs till ett bestämt utgiftsändamål. En kronoegendom blev t.ex. ett boställe för en ämbetsman. Ett robust system: inflationssäkert, decentraliserat och i alla bemärkelser jordnära. Mest känt för eftervärlden är det militära indelningsverket. Kontrakt slöts vidare med bönderna över hela riket att de skulle genom rotering, rusthåll och båtsmanshåll svara för att det fanns ett erforderligt antal krigare. De indelta soldaternas liv och leverne är ett omtyckt motiv i litteraturen, senast skildrat av Per Anders Fogelström i ”Krigens barn”. Soldaterna fick inte bara nummer utan även efternamn, ofta korta och militäriska, enstaviga och entydiga, morska och stundom skräckinjagande. Namn som Sköld och Sträng minner om denna indelta värld, präglad som den var av tavarsamhet och sparsamhet. Det är en händelse som ser ut som en tanke att de indelta soldaternas efterkommande rekryterats — jag höll på att säga indelats — till posten som finansminister. Tanken blir än mer tankeväckande, om man betänker att även namnet Feldt är belagt som soldatnamn. Det blev med Carl XI ordning och reda i rikets finanser. 1696 års riksstat skulle gälla som normalstat, dvs. allt framgent. Den utgick från den gamla principen att kronan skulle leva av sitt eget, alltså av de ordinarie inkomsterna och oberoende av riksdagen. Sedan det stora nordiska kriget fört Carl XII till Fredrikshald och landets ekonomi nedanför ruinens brant, kapitulerade regeringen vid frihetstidens början inför svårigheterna att reglera budgeten och överlät i sin nöd bekymren till ständerna och deras sekreta utskott. Därmed hade finansmakten sin helhet förankrats hos riksdagen och förblev så frihetstiden ut, denna märkliga epok i vårt lands historia, då det växte fram ett parlamentariskt system med två tävlande och vid makten växlande partier. Under den gustavianska tiden sökte regeringen stundtals med framgång hävda att budgetregleringen var dess sak. Kriget mot Ryssland 1788 och skuldsättningen tvingade Gustaf III 1789 att gå till Canossa, dvs. till riksdagen. Statsskulden skulle, så bestämdes det, förvaltas av ett nyinrättat riksdagens verk, riksgäldskontoret. Det nya kriget mot Ryssland 1808-1809 undergrävde ånyo statsfinanserna. Resultatet blev 1809 års revolution och 1809 års regeringsform. Med denna regeringsform förankrades finansmakten för andra gången hos riksdagen. Av avgörande betydelse var att tullmedlen, tidigare ett regale, nu skulle räknas som bevillning. Riksdagen skulle, så stadgades det, pröva statsverkets behov och sedan åtaga sig en däremot svarande bevillning, i sanning en önskedröm för varje finansminister. Det kom emellertid att dröja ända till 1840 års riksmöte, innan regeringsformens intentioner blev verklighet. Anledningen är att söka i de nya krigen mot Napoleon och i den nye tronföljaren, Bernadotte, som från Europas slagfält tillägnat sig en vana att ge order och bli åtlydd. Carl Johan hade ett livligt intresse för finanserna, särskilt för växelkursen. ”Måhända har jag”, sade han 1816, ”mina övermän på det militära området, men få jämlikar på det finansiella.” Men som understundom händer med stora tänkare på det ekonomiska området: deras teorier må vara oemotståndliga i skönhet och konsistens, verkligheten vägrar likväl att anpassa sig. Kungen stretade emot, men en myntrealisation, en devalvering, blev nödvändig 1834. Vad som därefter hände är inte några snabba klipp, inte några stora språng, men väl en lång marsch på vägen mot parlamentarism och demokrati. Utomordentligt betydelsefullt för riksdagens maktställning var att riksmötena med 1866 års representationsreform blev årligen återkommande. Knapphetens kalla stjärna, för att nu använda Rickard Sandlers kända uttryck, lyste i regel obarmhärtigt och snålt över budgetarbetet. Julafton var det nästan aldrig. ”Pengar här i landet äro sällsynta som prester i himmelriket.” Så rakt på sak formulerade sig sedermera biskopen Esaias Tegnér i ett brev till sin svåger den 7 juli 1816 och det långt innan han själv tog plats i högvördiga prästeståndet. Som den framstående kännare han var av såväl detta jordelivet som de himmelska tingen bör biskopen bli trodd på sina ord. I varje fall är de talande för vad mången tänkte och tyckte tid efter annan under slitet och släpet och knoget i budgetarbetets grottekvarn. Därtill kom att hedervärda bondeståndet, liksom dess förlängning in i andra kammaren, lantmannapartiet, såg till att det prutades på vad regeringen begärde. Särskilt gällde det försvarsanslagen. Låt oss därmed återvända till den indelta försvarsmakten. Den krävde, för att vara funktionsduglig, omsättning, dvs. att den regelbundet insattes i krig. Den indelte soldaten borde ha följt mönstret från Runebergs soldatgosse: Der kulor hvina tätast då, der skall man finna mig också Men där stod han nu inte — lyckligtvis. Lyckligtvis för honom själv och lyckligtvis för landet ”försökte han inte på” i sina ”fäders spår”. Han dog alltså inte ”helt varm och ung” ”för ära, land och kung”. I stället stapplade han ”trög och tung” omkring på sitt torp allt medan hår och skägg grånade och glesnade. Om inte förr så dock i samband med Bismarcks angrepp på Danmark 1864 kom sanningens minut. Medelåldern hos de indelta torde ha legat vid 50 år. Hur sega dessa gubbar än var och hur bra det än må vara med sega gubbar. Mot preussarna hade de stått sig slätt. Värnpliktsarmén stod för dörren. Men bönderna krävde för en övergång grundskatternas, de sekel Riksdagen och finansmakten i ett historiskt perspektiv gamla orättvisornas, avskaffande. Så blev det till slut, och därmed var naturahushållningens tid förbi och därmed hade det gamla finansieringssystemet tjänat ut. Reformen ställde ökade krav på anslag via statsbudgeten och gjorde regeringen mer beroende av riksdagen.

Men tiden räcker inte till. Angeläget är dock att svara på frågan: Hur har det gått med de bevingade orden i 1809 års regeringsform om svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta? Svaret är: Moren hade gjort sin plikt. Moren kunde gå. Visserligen förankrar 1974 års regeringsform liksom sin föregångare finansmakten hos riksdagen. Men det gamla stadgandet har deformerats till det klanglösa: ”Riksdagen beslutar om skatt till staten.” Det gamla stadgandet passade inte in i 70-talets nyktra lagstil och hemfallenhet åt historielöshet. Det berättas om en känd professor i nationalekonomi att han alltid gav samma tentamensfrågor. När de studerande klagade över denna formidabla lättja svarade han: Inom nationalekonomin ändras aldrig frågorna men väl svaren. De glimtar jag kunnat ge av ”riksdagen och finansmakten i ett historiskt perspektiv” torde ha bestyrkt satsens giltighet. Problemen har varit och är eviga. Sätten att lösa dem har skiftat. Men historien lär otvetydigt att finansmakten bör vara fast förankrad i riksdagen. Det ger öppenhet och insyn. Finansmakten trivs bäst i öppna landskap.

Herr talman, ärade ledamöter! När årets riksmöte i dag öppnas, inleds ett nytt arbetsår för Sveriges riksdag. Flera av Eder har verkat i riksdagen under många år, andra börjar nu sin första mandatperiod. Gemensamt för Eder alla är det ansvarsfyllda värv som åvilar Eder som valda ombud för Sveriges folk. När vi i år högtidlighåller 550-årsjubileet av Arboga möte, finns det särskild anledning att begrunda hur djupt förankrat riksdagsarbetet är i svensk tradition och svensk historia. Utanför vårt land är orosmolnen många. Vårt förhållande till omvärlden är dock gott, och Sverige kan nu, liksom många gånger tidigare, genom aktiva insatser i fredens och den internationella förståelsens tjänst medverka till en positiv utveckling. Många frågor av stor betydelse för vårt lands utveckling och för framtiden kommer att behandlas av Eder. Samhällsekonomiska frågor och miljöfrågor, för att nämna två viktiga områden, kräver ökad uppmärksamhet. De beslut som Ni fattar under detta riksmöte kommer att beröra oss alla djupt. Med intresse och uppmärksamhet kommer vi att följa Edert arbete. Med dessa ord önskar jag Eder all välgång och lycka i Edert viktiga arbete, och jag förklarar härmed 1985/86 års riksmöte öppnat.

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag! Den svenska neutralitetspolitiken ligger fast. Denna politik är den främsta garanten för vår fred och vårt oberoende. Den skall fullföljas med kraft, klarhet och konsekvens. Neutralitetspolitiken har en fast folklig förankring. Den stöds av ett efter våra förhållanden starkt försvar. Vi har skapat respekt för vår beslutsamhet att värna vårt lands territoriella integritet med alla till buds stående medel. 1984 års försvarskommitté har enats om de grundläggande förutsättningarna för säkerhetspolitiken inför 90-talet. Det är ett uttryck för en uppslutning kring den traditionella svenska neutralitetspolitiken. Regeringen kommer att fullfölja 1982 års försvarsbeslut, med den inriktning som angavs i förra vårens fyrpartiöverenskommelse och i den senaste budgetpropositionen. Det grundläggande säkerhetspolitiska mönstret i Norden består. Sveriges neutralitetspolitik utgör ett viktigt bidrag till stabiliteten i detta område. Misstron mellan supermakterna har emellertid också påverkat vår del av Europa. Det strategiska intresset för de nordligaste delarna av vår världsdel har ökat. Denna utveckling understryker kravet på orubblighet i säkerhetspolitiken. Förenta nationerna är vårt främsta instrument för att gemensamt lösa och förebygga konflikter och andra globala problem. Sverige sluter helhjärtat upp bakom Förenta nationerna och dess stadga till värn för freden och folkrätten och till stöd för social och ekonomisk rättvisa. Hela det internationella samfundet måste engageras i kampen mot den globala miljöförstöringen och i kampen mot kapprustningen. De nedrustningsinitiativ som tagits gemensamt av Sverige och andra länder från fem kontinenter kommer att föras vidare, bl.a. till stöd för en, kärnvapenfrysning. Regeringen skall vidare fortsätta att aktivt arbeta för en kärnvapenfri zon i Norden och söka vinna ökat stöd för förslaget om en korridor fri från slagfältskärnvapen i Centraleuropa. ESK-processen har utvecklats till en permanent dialog om avspänning, samarbete och mänskliga rättigheter i Europa. I Helsingforsskonferensen om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder har Sverige och övriga neutrala och alliansfria stater en viktig uppgift i att överbrygga motsättningar och bidra till konkreta framsteg. Det är regeringens förhoppning att beslut kan fattas nästa år om att utvidga mandatet för konferensen till att också omfatta nedrustning. Klyftorna mellan fattiga och rika fortsätter att växa. Den tredje världens skuldbörda ökar. Den miljöförstörelse som följer i fattigdomens spår hotar kommande generationers försörjningsmöjligheter. Därför måste dialogen mellan Nord och Syd ges ökad vikt. Regeringen kommer att fortsätta att föra en ambitiös biståndspolitik. Den står fast vid att I 20 av bruttonationalinkomsten skall avsättas för internationellt bistånd. Apartheidregimens förtryck av den icke-vita majoriteten i Sydafrika utgör ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och är ett hot mot freden. Regeringen kommer att fortsätta att verka för beslut i FN:s säkerhetsråd om tvingande sanktioner mot Sydafrika. Sverige har vidtagit en rad egna åtgärder i syfte att bidra till en isolering av Sydafrika. Ytterligare förslag kommer att föreläggas riksdagen under hösten. Vi fortsätter samarbetet med övriga nordiska länder om en utvidgning och skärpning av det gemensamma handlingsprogrammet mot Sydafrika. Vårt ekonomiska välstånd är beroende av ett fritt handelsutbyte. Sverige arbetar aktivt för att få till stånd nya handelsförhandlingar i GATT i syfte att förstärka det internationella handelssystemet. Det ekonomiska samarbetet inom EFTA och med EG skall främjas. De goda förbindelserna med våra nordiska grannländer skall utvecklas. Arbetet på att förverkliga tanken på Norden som hemmamarknad kommer att fullföljas. Vår flyktingpolitik är ett viktigt uttryck för internationell solidaritet omsatt i praktisk handling. Tendenser till rasism och diskriminering av invandrare kommer att med kraft motverkas. Ett förslag kommer att läggas om inrättandet av en särskild ombudsman mot etnisk diskriminering och om skärpning av straffet för olaga diskriminering. I industriländerna är alltjämt 32 miljoner människor utan arbete. De sociala klyftorna vidgas. I många länder ökar de ekonomiska obalanserna trots en viss återhämtning i handel och produktion. Den nyliberalt inspirerade ekonomiska politik som förs på många håll i Europa har inte lett till de förväntade ekonomiska framstegen, utan till ökade orättvisor, otrygghet för folkflertalen och slöseri med nationernas tillgångar. I Sverige har vi valt en annan väg. Genom den tredje vägens ekonomiska politik tar vi till vara nationens samlade resurser i arbete och produktion. Underskotten i ekonomin har minskats samtidigt som sysselsättningen förbättrats och välfärden bevarats. I praktisk handling har vi visat att det går att på en gång minska arbetslösheten och inflationen. En kraftig ökning av industriinvesteringarna har lagt grunden för fortsatt industriell tillväxt och för en bättre miljö. Dessa resultat har åstadkommits genom att den svenska nationen samlats i den gemensamma uppgiften att steg för steg ta landet ur den ekonomiska krisen. Det skedde när alla — löntagare och pensionärer, jordbrukare och företagare — var och en på sitt sätt bidrog till att göra devalveringen framgångsrik. Det skedde i de s.k. Rosenbadssamtalen, där vi tog ett betydelsefullt steg bort från inflationsekonomin. Det sker varje dag i industrin och i handeln, i den offentliga sektorn och i jordbruket, när enskilda män och kvinnor genom initiativkraft och yrkesskicklighet, i arbete och sammanhållning utvecklar det svenska samhället. Nu måste vi gå vidare på denna väg för att ytterligare stärka landets ekonomi. Det kräver fasthet, tålamod och självdisciplin. Det kräver en politik som även framgent präglas av ansvar för Sverige. Det är ett ansvar som måste delas av alla medborgare. Genom devalveringen förbättrades vårt näringslivs konkurrenskraft. Exportföretagen tog ökade andelar på världsmarknaden. Industriproduktionen och kapacitetsutnyttjandet i industrin har växt snabbare än någon vågat hoppas, vilket gett utrymme både för en nödvändig ökning av vinsterna och för en viss ökning av reallönerna. I år avtar inflationen, och vi kan vid årets slut ha den lägsta inflationstakten på över ett decennium. Denna nedgång i prisutvecklingen måste fortsätta. Om vi skall kunna försvara näringslivets konkurrenskraft krävs det att företagens kostnadsökningar dämpas. Det finns inte längre samma möjligheter för företagen som tidigare att genom en ökning av kapacitetsutnyttjandet kompensera för en högre kostnadsutveckling än i vår omvärld. Framöver får kostnader och priser i Sverige inte stiga snabbare än i de länder som har störst betydelse för vår utrikeshandel. Det är nödvändigt att alla parters agerande i nästa års avtalsrörelse präglas av den insikten. För att minska inflationen krävs också en stram finanspolitik. Målsättningen är att hålla skattetrycket i stort sett oförändrat. Det innebär en fortsatt hård utgiftsprövning, och denna måste sikta mot en ytterligare minskning av budgetunderskottet. Självdeklarationerna skall förenklas. Genom att schablonavdraget höjs får flertalet löntagare sänkt skatt nästa år. Skatteskalorna bör framöver anpassas så att nio av tio inkomsttagare även fortsatt får högst 50 96 i marginalskatt. Kommunalskatteutjämningen bör reformeras och göras effektivare. Att värna sysselsättningen är och förblir den viktigaste uppgiften för regeringens ekonomiska politik. Därför måste Sveriges ställning som en ledande industrination hävdas och förstärkas genom tillväxt och förnyelse i såväl små som stora företag. Genom förnyelsefonderna i företagen stimuleras breddutbildning i ny teknik, vidareutbildning och forskning. Sådana insatser behöver göras också inom andra delar av samhällsoch näringslivet. Arbetsmarknadspolitiken skall vara ett stöd och ett komplement till den ekonomiska politiken. Kraven på erfarenhet och utbildning hos de arbetssökande har kommit att ställas allt högre. Detta kräver en hög beredskap från såväl den enskildes som samhällets sida. Arbetsmarknadspolitiken är inte bara ett medel att motverka dagens arbetslöshet och förebygga morgondagens. Den behövs också för att anpassa tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden till varandra och därmed öka produktiviteten och tillväxten i ekonomin. ; Arbetsmarknadsutbildningen bör bedrivas i nya organisatoriska former som underlättar en snabb anpassning till arbetsmarknadens behov. Regeringen avser att även fortsättningsvis ägna särskild uppmärksamhet åt sysselsättningen för ungdomar och långtidsarbetslösa. Det av riksdagen fastlagda programmet för en offensiv regionalpolitik skall fullföljas genom bl.a. teknikspridning, företagsutveckling och en ökad decentralisering av beslut och resurser. Det svenska välfärdssamhället skall utvecklas — brister och köer angripas. För välfärdspolitiken är den gemensamma sektorn en viktig grund. Den skall tjäna människorna efter deras önskemål och behov. De riktlinjer för förnyelsen av den offentliga sektorn som arbetats fram under den föregående mandatperioden skall nu omsättas i praktisk handling. Möjligheterna för den enskilde att påverka innehållet i den offentliga verksamheten bör ökas, liksom möjligheterna att inom den offentliga sektorn välja t.ex. daghem, skola och läkare. Kampen mot byråkrati och krångel skall drivas vidare, service och effektivitet främjas. Ansvar och befogenheter skall delegeras och decentraliseras.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 Mer hemlika förhållanden bör skapas inom långvården. De differentierade vårdavgifterna inom sjukvården bör avskaffas. De sociala villkoren för industriarbetet bör förbättras. Därför bör ersättningen vid delpension återföras till 65 96 under valperioden, och därför ses semesterlagstiftningen över i syfte att skapa större rättvisa. Kvaliteten och tillgängligheten i samhällets hälsooch sjukvård bör förbättras. Alkoholoch narkotikamissbruk måste bekämpas med oförminskad kraft. Regeringen har tillsatt en särskild aids-delegation. Därmed har förutsättningar skapats att noga följa utvecklingen och sätta in snabba åtgärder. Kampen mot våld och annan brottslighet som drabbar den enskilde skall föras vidare. Brottsoffrens intressen bör tillvaratas bättre, och den ekonomiska brottsligheten måste bekämpas. Den sociala bostadspolitiken ligger fast och bostadsförbättringsprogrammen bör fortsättas. Ungdomens bostadssituation bör följas särskilt. Ett levande kulturliv, som öppnar nya perspektiv och fördjupar synen på människan och samhället, är en viktig förutsättning för en god samhällsutveckling. Kulturintresset bör stärkas och breddas. Skolans roll som kulturoch bildningshärd bör värnas. Också den snabba tekniska och ekonomiska utvecklingen gör kunskap och utbildning allt viktigare. Alla ungdomar under 20 år bör därför erbjudas plats i gymnasieskolan. Värnet av vår livsmiljö är avgörande för vår framtid. Åtgärder mot luftföroreningarna och försurningen måste ges hög prioritet. En fortsatt energihushållning, långtgående miljökrav och nya miljövänliga energikällor bidrar till att reducera utsläppen av svavel och andra farliga ämnen kraftigt. Riksdagen kommer under hösten att föreläggas förslag om lagstiftning och ekonomiska styrmedel för att påskynda övergången till blyfri bensin och katalytisk avgasrening. Vårt mål är att alla nya personbilar skall vara försedda med sådan avgasrening vid utgången av denna mandatperiod. På fem år bör användningen av bekämpningsmedel i jordbruket halveras. Ökad uppmärksamhet bör ägnas livsmedlens kvalitet och produktionsformerna inom jordbruket och livsmedelsindustrin. Under mandatperioden bör nyanvändning av asbest förbjudas. Särskild uppmärksamhet i arbetsmiljöarbetet bör ägnas förebyggandet av belastningsskador, den ökande användningen av kemikalier och införandet av ny teknik. Beslutet att avveckla kärnkraften till år 2010 ligger fast. En långsiktig lösning av vägoch järnvägsförbindelserna till Danmark och kontinenten eftersträvas. Folkstyrelsekommitténs översyn av valsystemet fullföljs med sikte på breda lösningar. Under de senaste tre åren har vi i Sverige tagit avgörande steg på den väg som kan föra vårt land ur den ekonomiska krisen under bevarad välfärd och rättvisa i samhället. Nu gäller det att med fasthet och uthållighet fortsätta på den inslagna vägen. Det kräver en målmedveten och handlingskraftig regeringspolitik; det kräver också att alla i Sveriges riksdag över partigränserna känner ett gemensamt ansvar för vårt lands ekonomi och framtid. Den svenska traditionen bjuder att vi så långt möjligt diskuterar oss fram till samlande lösningar i viktiga samhällsfrågor. Det är en arbetsmetod som gagnat vårt land. Det är en tradition av samverkan som regeringen vill upprätthålla i relationerna till riksdagens partier men också i förhållande till olika intressen i vårt samhälle. Ty skall vi lyckas i uppgiften att värna styrkan i Sveriges ekonomi krävs att hela nationen — näringslivet och de fackliga organisationerna, folkrörelserna och enskilda män och kvinnor — fortsatt ser detta som en gemensam uppgift. På denna grund avser regeringen att fullfölja en politik som håller nationen samman och som bygger på ansvar för Sverige. Riksdagen och finansmakten i ett historiskt perspektiv

Herr talman! Valberedningen har enhälligt godkänt gemensamma listor för valen av ledamöter och suppleanter i utskotten samt ledamöter och suppleanter i riksdagens förvaltningsstyrelse. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att till herr talmannen få överlämna de gemensamma listorna.

Under det riksmöte vi nu börjat gäller som bekant i vissa avseenden ändrade regler för frågeinstitutet. Liksom hittills är frågedebatterna begränsade till frågeställaren och vederbörande statsråd. Det första anförandet från varje talare får räcka längst två minuter, anförandena därefter längst en minut. Varje talare får ordet högst tre gånger, och en frågedebatt kan alltså pågå längst åtta minuter. Då alla frågor skall besvaras vid en enda frågestund i veckan är det givetvis angeläget att den föreslagna förkortningen av taletiderna strikt iakttas. Tjänstgörande talman kommer därför att rigoröst tillämpa bestämmelserna att anföranden i frågedebatter får pågå längst två resp. en minut.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på denna premiärfråga i den här försöksverksamheten. Frågan om Klara sjö har väckt mycket stor, och berättigad, uppmärksamhet i Helsingfors under valrörelsen och efter valrörelsen. Det har blivit något av en symbolfråga då det gäller miljöintressen här i storstaden, där asfalt och betong breder ut sig på bekostnad av just människors miljö. Jag är helt medveten om att det ofta i sådana här frågor krävs en avvägning mellan olika intressen. Men i det här fallet tycker jag inte att avvägningen har fått någon chans. Man har helt enkelt inte utgått från miljöintressena när det gäller Klara sjö och Klarastrandsleden utan i första hand från andra intressen: trafiken skall fram, kollektivtrafiken skall ordnas. Det är i och för sig bra och baseras på ett avtal. Men det är fel när det i regeringsbeslutet sägs att detta förutsätter att man tar Klara sjö i anspråk. Det avtal som vi diskuterade här i riksdagen före jul 1983 förutsätter inte att man tar i anspråk Klara sjö eller Klarastrandsleden. Möjligen förutsätter de avtal som därefter har slutits en sådan hantering, men det är i så fall faktiskt en fråga mellan SJ och trafiklandstingsrådet. Det baseras inte på det avtal som vi hade att diskutera här i riksdagen. Vi var alla överens om att det är viktigt med en bättre kollektivtrafik med pendeltågen här i regionen. Men det är fel när man i regeringsbeslutet säger att detta förutsätter att Klara sjö tas i anspråk.

Herr talman! Det är bra att Hans Gustafsson erkände detta. I regeringsbeslutet står det faktiskt: ”Enligt ett den 19 september 1983 mellan staten, SJ och landstinget träffat avtal skall kapaciteten under högtrafiktid öka med 30 procent till år 1992. Detta förutsätter en utbyggnad av bangården vid Centralstationen, eftersom spår som i dag används för SJ:s fjärrtågstrafik måste tas i anspråk för pendeltågen.” Det här kommer senare att behandlas av Jan-Erik Wikström i en annan frågedebatt, men det medgivandet från regeringens sida är väl redan givet, att det där inte stämmer helt med verkligheten. När det gäller avvägningen hade regeringen på både formella och sakliga grunder enligt min uppfattning en möjlighet att upphäva det beslut som har tagits. En av intressenterna, som är sakägare, fick ju inte komma till tals före processen. Men på den punkten har regeringen valt att fria.

Herr talman! Jag noterar att det ändå på den här punkten fanns en formell felaktighet i beslutet. Regeringen tog inte till vara sin möjlighet att ge större förutsättningar för en öppen och fri debatt och att få ett bättre utredningsunderlag för restriktionerna på miljösidan. Debatten fortsätter, Hans Gustafsson. Det är ju så att människor anser att det fortfarande finns stora oklarheter som inte har utretts. Som jag ser det beror detta på att man inte har utgått från restriktionen att Klara sjö inte får fyllas igen eller att det inte är någon självklarhet att Klarastrandsleden skall vidgas. Därför blir min slutsats av vårt meningsutbyte och den debatt som förs: Bevara Klara sjö också i framtiden! Det är en viktig fråga för den här regionen.

Herr talman! Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på Marianne Karlssons fråga om undervisningen i religionskunskap. Jag anser inte att det finns underlag för att i allmänna ordalag tala om att undervisningen i religionskunskap ”försummas”. Däremot är det ett pro blem att en del av de lärare som undervisar i ämnet religionskunskap saknar utbildning för detta. Av bl.a. denna anledning tillhör religionskunskap de av statsmakterna prioriterade fortbildningsområdena. Många fortbildningskurser i religionskunskap får dock inställas därför att anmälningarna är för få. Genom den nya lärarutbildningen för grundskolan, som riksdagen beslutade om i våras, kommer det förhållandet att lärare helt saknar utbildning i ett ämne, som de undervisar i, att på sikt bli mindre vanligt. Behovet av fortbildningsinsatser för nu verksamma lärare utreds för närvarande av skolöverstyrelsen. Inom utbildningsdepartementet har också nyligen påbörjats en översyn av fortbildningsorganisationen bl.a. i syfte att åstadkomma förbättrade planeringsmetoder för att prioriterade fortbildningsområden skall få ökat genomslag i verksamheten. Enligt min mening finns det ingen anledning för regeringen att nu vidta ytterligare åtgärder när det gäller undervisningen i religionskunskap.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Den tekniska utvecklingen i världen har gett mycket större rörelsefrihet åt alla människor och folkslag. Ju större rörlighet vi får, desto större sociala problem och livsproblem skapas genom skillnader i kultur-, livsoch religionsåskådning. Denna utveckling gör att det är viktigare nu än det har varit tidigare när det gäller trosfrågor att vi i Sverige har religionsfriheten inskriven i grundlagen. Men det är inte acceptabelt att religionsfriheten drivs så långt att religionsundervisningen tillåts stagnera eller missköts. Ett par undersökningar i frågan visar faktiskt att det på vissa orter är mycket dåligt ställt med religionsundervisningen, och det är då allra sämst ställt med undervisningen i kristendom; vår egen religion försummas mest. Jag menar att om den försummas, då försummas också de stora mänskliga livsfrågorna. Det är viktigt att eleverna i skolan får tillfälle att samtala om etiska spörsmål och om livsfrågor. Jag har som politiker till uppgift att se till, att läroplanen följs. Den innehåller ju upplysning om att Bibeln skall användas i undervisningen och även att sånger och psalmer skall ingå. Denna läroplan antogs under den borgerliga regeringens tid och utgör en bra grund för undervisning, bara den följs. Läroplanen skall följas, ty annars får inte eleverna lära känna sin kultur, där kristendomen har spelat och spelar en stor roll. Jag tror dock att många lärare har svårt att klara denna undervisning. De får själva för litet undervisning i religion på lärarhögskolorna och för litet fortbildning. Det kan upplevas som känsligt att undervisa i kristen tro och i livsfrågor. Det är då lätt att hoppa över sådant och hellre undervisa i österländska religioner. Jag tycker att svaret är litet nonchalant, när herr statsrådet bara säger att han inte skall göra någonting. Det är nonchalant att inte bry sig om människorna ute i bygderna som oroar sig för detta. Jag vill fråga om inte utbildningen för lärarna kan intensifieras ganska omgående.
Herr talman! Den här frågan har diskuterats vid många tillfällen i riksdagen. Jag noterar av Marianne Karlssons inlägg i dag att hon inledningsvis sätter gränser för religionsfriheten. Den får inte drivas så långt att den innebär att undervisningen i religion eftersätts, säger hon. Jag tror att hon där gör sig skyldig till ett misstag. Religionsfriheten är ju primärt rätten för varje enskild människa både att omfatta en religion och att avstå från att omfatta den. Undervisningen i religionskunskap har andra funktioner. Jag skulle vilja fråga: Menar Marianne Karlsson verkligen att lärarna fuskar? Läroplanen är bra, men den följs inte, säger hon ju. Jag tycker att det är ett allför generellt uttalande för att det skall kunna hävdas. Påståendet att lärarna inte kan undervisa i den religion som omfattas av den svenska kyrkan och därför väljer att i stället undervisa om österländsk religion tycker jag var märkligt.
Herr talman! Det finns två olika utredningar som har visat att bara en tiondel av den avsedda undervisningen ges till våra barn, och jag tror att både statsrådet och jag bör ta del av dem ordentligt. Jag har här ett urklipp ur en tidning där en lärare säger: ”- Barnen har kanske inte kunskap med sig hemifrån, de tycker inte att ämnet angår dem.” Kanske det är därför man inte skall lära ut kristendom i religionsundervisningen. ”Andra klasser tycker det är jätteroligt att exempelvis sjunga psalmer”, säger en lärare — och då sjunger man psalmer. Jag tror att skolministern behöver ta sig en funderare och se över hur religionsutbildningen går till. Religionsundervisning är också kristendomsundervisning. Vi får inte glömma bort vår egen kristendom, som är grunden för vårt land.
Herr talman! Jag har i mitt svar pekat på att fortbildning i religionskunskap för lärare är ett prioriterat område. Det ägnas all uppmärksamhet. Men vi har hittills inte, det medger jag, tvångsvis utbildat lärare som inte har anmält sig till kurserna. Det är möjligt att vi i nästa omgång får göra det. Låt mig bara ytterligare tillägga att jag tycker att det var litet häftigt av Marianne Karlsson att beskylla lärarna för att konsekvent fuska och fly in i de österländska religionerna i stället för att undervisa om den svenska statskyrkans religiösa uppfattning.
Herr talman! Det är ingen beskyllning mot lärarna. Jag sade att det var svårt för lärarna att undervisa i ett ämne där de inte själva kan frågorna. Därför behövs det i detta fall omedelbart en utbildning av lärarna, och jag tackar för beskedet att vi skall prioritera just utbildningen för lärarna. Jag har dock den erfarenheten att man nu, när kommunerna har det jobbigt med att få pengar till olika anslag, omedelbart drar in anslagen till utbildning i kristendomsoch annan religionsundervisning. Jag vet att det är sant.

Herr talman! Karin Söder har frågat mig när åtgärder kommer att vidtas för att finländska invandrare i Sverige skall få goda möjligheter att se finländsk TV. Syftet med ett nordiskt radiooch TV-samarbete via satellit är att bereda alla invånare i de medverkande länderna möjlighet att ta del av radiooch TV-program från de övriga länderna. Ett första steg i samarbetet kan tas år 1987, när Tele-X-satelliten tas i drift. Diskussionen mellan de berörda länderna om satellitens användning för TV-sändningar är nu inne i ett avgörande skede. I avvaktan på en satellitlösning kan det vara värdefullt att, som ett begränsat försök, överföra grannlandsprogram med hjälp av marksändare. De finländska och svenska statsministrarna har därför kommit överens om att söka få till stånd etersändningar av en finländsk TV-kanal i Storstockholmsområdet. En särskild utredare tillkallades den 6 juni i år för att förbereda sändningarna. Överläggningar med företrädare för Finlands regering pågår. Regeringen har nyligen till lagrådet överlämnat ett förslag till en särskild, tillfällig lag om sändningsverksamheten. Avsikten är att en proposition skall lämnas till riksdagen under hösten. Förslaget bygger på att det finsk-svenska programutbytet efter år 1987 skall ske via Tele-X-satelliten.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret. I vårt land är invandrarna från Finland en mycket stor grupp. Det är inte mindre än 127 000 barn och 382 000 vuxna som har finländsk härkomst, enligt statistik som har framlagts för inte så länge sedan. Därav är en stor andel finlandssvenskar, dvs. har svenska som modersmål. Resten är finsktalande. För dessa människor är det oerhört viktigt — och det är en gemensam nordisk angelägenhet — att de får tillgång till hemlandets kultur och tradition. Framför allt är det betydelsefullt att de finskspråkiga har möjlighet att upprätthålla barnens modersmål, sitt eget språk, för att på det sättet få en tillhörighet i det nya landet som de annars skulle gå miste om. Kontakten mellan Finland och Sverige är ju viktig att upprätthålla, om man tänker återvända. Svaret innehåller vissa positiva element. Jag är glad för att arbetet med satellitfrågan äntligen är inne i ett mera positivt skede än tidigare. Men jag är inte nöjd med resten av svaret. Det är visserligen bra att det har tillsatts en utredare för att förbereda — Prot. 1985/86:7 sändningarna, men hur går det med det löfte som Olof Palme avgav i mars 10 oktober 1985 månad detta år, nämligen att det inom ett år skulle vara möjligt att se finländsk TV i Sverige? Olof Palme och Kalevi Sorsa kom ju överens om - FSS vn detta. Jag vill ha ett svar på den frågan. Håller det löfte som avgavs den 5 stoderunl föreningar Å med ungdomsverkmars?
Herr talman! Det löftet innebar att vi från svensk sida förklarade, att under förutsättning att de finska programmen var fria att sändas över Nackasändaren, skulle man kunna lösa frågan och komma i gång med sändningar i februari nästa år. Den förutsättningen står kvar. Huruvida finnarna klarar att friköpa alla program för sändning kan jag däremot inte uttala mig om i dag.
Herr talman! Men uttalandet gjordes de facto av den finske och den svenske statsministern tillsammans. På grundval av uppgifter från många håll kan jag omvittna att de finländare som bor i Sverige är mycket otåliga. De trodde på löftet att sändningarna skulle komma i gång inom ett år. Jag vill ställa ytterligare en fråga. Den 6 juni tillkallades en särskild utredare. Det var bra, även om jag tycker att det var litet senkommet, eftersom tidsmarginalen var så liten. Kan man förvänta sig att vi inom ett år efter den 6 juni i år har möjlighet att i Sverige se finländsk TV med såväl finlandssvenska som finska program?
Herr talman! Jag ber att få upprepa: Under den förutsättning som angavs när statsministrarna träffades och som därefter har upprepats, nämligen att det står fritt att sända programmen, är vi klara att påbörja sändningarna i februari.
Herr talman! Då är jag mycket belåten med svaret. I februari skall vi alltså kunna se finländsk TV i Sverige. Jag hoppas att också satellitfrågan bringas till en snar lösning i de förhandlingar som pågår. Det finns en stor otålighet också på den punkten. Vi måste få en slutlig lösning på de här problemen.

Herr talman! I det material som publicerats av det socialdemokratiska partiet och i det som uttalats av mig personligen finns inget som ger underlag för förutsättningen för Sten Anderssons i Malmö fråga. Den summa han nämner, 500 kr., avser nämligen inte bara statliga bidrag, utan också 43 kommunala. En person som deltar i t.ex. idrottsträning kan alltså redan vid två å tre aktiviteter per vecka under säsongen drabbas av en årskostnad på 500 kr. vid bortfall av aktivitetsstöden.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag har ställt frågan därför att det i tal, artiklar och flygblad runt om i landet har förekommit uppgifter om att moderaternas förslag om att slopa aktivitetsstödet skulle innebära att t.ex. en medlem i en fotbollsförening skulle få betala ytterligare 500 kr. om året. Dessa uppgifter förekom i stor omfattning under valrörelsen. Jag vill påstå att uppgifterna innebär en grov överdrift, och det är kanske typiskt att statsrådet nu efter valet har fått ”kalla fötter”. 500 kr. är ett helt osannolikt belopp. Vad skulle det innebära? Jo, exempelvis en knatte i en fotbollsförening skulle behöva träna en gång på måndagarna, två gånger på tisdagarna, en gång på onsdagarna, två gånger på torsdagarna, en gång på fredagarna, två gånger på lördagarna och en gång på söndagarna året om. Finns det någon sådan träningsnarkoman? Jag är tacksam att det är statsrådet som svarar på min fråga, eftersom han har ett visst ansvar för utbildningen i vårt land och kan tala om för några av sina närstående att två och två fortfarande blir fyra — även under ett valår.
Herr talman! Vi kom möjligen upp i fel ordning i den här debatten. Jag gav ett svar på Sten Anderssons fråga och konstaterade att vi från vårt håll har talat om effekten av borttagna statliga och kommunala bidrag och sagt att 500 kr. då svarar mot två å tre aktiviteter per vecka. Det var det svaret jag gav.
Herr talman! Den fråga jag ställt är baserad på vad ett uteblivet statligt aktivitetsstöd skulle få till följd. Man har från socialdemokratiskt håll runt om i landet påstått att det skulle kosta vissa fotbollsspelare och medlemmar i vissa föreningar 500 kr. per år. Detta framgår av en mängd annonser, flygblad och tal. Jag tackar för att statsrådet tar avstånd från denna form av matematik.
Herr talman! Nej, Sten Andersson, jag tar inte avstånd från något som jag har sagt eller som mitt parti har givit uttryck för i valrörelsen. Vi har talat om effekten av en nedskärning av statliga och kommunala bidrag. Moderaterna har faktiskt förklarat — i varje fall tror en del kolleger till Sten Andersson att det är på det sättet — att de aldrig borde ha gett sig in på att precisera hur kommunerna skulle spara pengar. — När 40 000 människor på Ullevi fick höra att vi ville spara in på knatteidrotten kunde vi inte försvara oss, sade en moderat kollega till Sten Andersson i Dagens Nyheter i går.
Herr talman! Låt mig bara få påminna statsrådet om att enligt ett finansutskottets betänkande som vi behandlade här i kammaren i våras ville statsrådets eget parti dra in 70 milj.kr. mer av bidragen till kommunerna. Skulle den här verksamheten raseras om vi hade fått bestämma, så måste effekten bli precis densamma när statsrådets eget parti fått igenom sin uppfattning.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om det planerade samarbetet över Intelsat kommer att ersätta det hittillsvarande Tele-X-samarbetet. Tyvärr har, såsom Ingrid Sundberg redovisar i sin fråga, någon uppgörelse ännu inte träffats mellan de nordiska länderna om ett TV-samarbete via Tele-X. Förhandlingarna är nu emellertid inne i ett mycket intensivt skede, och det är min bedömning att vi mycket snart skall se ett resultat. Samtidigt som förhandlingarna om en användning av Tele-X har pågått har under våren och sommaren televerken i de nordiska länderna studerat möjligheterna att använda kommunikationssatellit för att sända nuvarande TV-kanaler i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige för vidarebefordran till hushåll anslutna till kabelnät i de nordiska länderna. Initiativet i frågan har tagits av televerken. Som jag anförde vid Nordiska rådets session i mars i år blir ett programsamarbete som bygger på användning av kommunikationssatellit ett ojämlikt nordiskt samarbete. Programmen förbehålls de människor som bor itätorter och är anslutna till kabelnät, och de som ej är anslutna till kabelnät, t.ex. i små tätorter och i glesbygd, ställs utanför. Sändningarna från Tele-X, som är en direktsändande satellit, kommer alla att kunna ta emot. Med den bakgrunden är det inte aktuellt att från svensk sida låta den av televerken diskuterade programspridningen ersätta ett programsamarbete via Tele-X. Samma bedömning har även redovisats från ansvariga i Finland och Norge. Danmark, som inte medverkar i Tele-X-projektet, deltar inte heller i förhandlingarna om programsamarbetet via denna satellit.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret och vill redan från början ställa ytterligare en fråga, nämligen: Vad menas med att förhandlingarna är inne i ett mycket intensivt skede? Innebär det att vi inom en fastställd tidsrymd kan räkna med att få besked om huruvida de andra nordiska länderna kommer att följa de svenska kraven när det gäller prissättningen på hyrandet av Tele-X-satelliten? Statsrådet Göransson säger att användandet av en kommunikationssatellit för nordiskt TV-samarbete blir ett ojämlikt nordiskt samarbete. Jag kan hålla med om det. Men det är ojämlikt bara så länge som kabelutbyggnaden inte har blivit praktiskt taget total. Erfarenheterna från andra länder visar att kabelutbyggnaden går mycket snabbt. Frågan är om vi inte vid den tidpunkt när vi står inför användandet av direktsändande satellit konstaterar att kabelutbyggnaden då hunnit så långt att vi lika väl kan ta programmen över kabel. Det kanske också bör läggas till att jag, sedan jag framställde min fråga, har fått reda på att ett nytt skandinaviskt TV-bolag håller på att bildas med Kinneviks mediaföretag som huvudman. Man funderar på att sända nyheter och underhållning över de nordiska länderna. Även i detta fall blir det, såvitt jag förstår, fråga om att sända över kabel, men man utreder också möjligheten att sända direkt. Det innebär, som jag ser det, att det är en oerhörd konkurrens när det gäller att få sända nordiska program i de olika grannländerna. Nu börjar jag själv, efter alla dessa år, att vackla inför Tele-X och dess möjligheter.

Herr talman! Förhandlingarna är, som sägs i mitt svar, inne i ett mycket intensivt skede. Det betyder att vi befinner oss i slutfasen i de överläggningarna. Jag räknar med att inom en mycket nära framtid kunna redovisa resultatet. Det är riktigt att man i andra länder har byggt ut kablarna mycket långt. Naturligtvis är det så, att Sverige med sin geografiska struktur, med nuvarande fördelning av bebyggelse över landet, faktiskt har betydande svårigheter att inom en överskådlig tid förse hela landet med kabel. Det är ett av de skäl som jag har haft som grund för mitt påstående att det kan bli ett ojämlikt samarbete.
Herr talman! Får jag då fråga statsrådet Göransson om han gör den bedömningen att televerken, i de fall förhandlingarna avklaras när det gäller Tele-X, kommer att avstå från sitt planerade samarbete om man står inför realiteten att det blir ett Tele-X-samarbete. Jag tror nog att statsrådet Göransson i någon mån överdriver det här med den geografiska solidariteten i vårt land.

Herr talman! Jag uttalade mig i det här sammanhanget inte om den geografiska solidariteten. Jag uttalade mig om den geografiska verkligheten. För mig var det angeläget att alla medborgare i landet faktiskt skulle få del av de nordiska programmen —- inte bara 80 20. Det var fråga om ambitionsnivån.
Herr talman! Jag frågade också om statsrådet Göransson trodde att televerkens arbete vad gäller deras planer på ett TV-samarbete skulle läggas ned inför det faktum att de här förhandlingarna kommer att avslutas. Jag tycker att det är en väldigt viktig fråga. Det är ju inte förrän vi har fått ett svar på den frågan som vi kan diskutera frågan om den geografiska solidariteten vad gäller kabelutbyggnaden.

Herr talman! Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på Per Unckels fråga om regeringens prövning av ansökningar om bidrag till fristående skolor. Regeringen uppdrog i oktober 1983 åt skolöverstyrelsen att utvärdera verksamheten vid de fristående skolor för skolpliktiga elever som för närvarande får statsbidrag. Uppdraget skall redovisas senast den 1 maj nästa år. Detta hindrar självfallet inte regeringen från att pröva ansökningar som kommer in dessförinnan. I utbildningsdepartementet bereds för närvarande ansökningar om statsbidrag till ytterligare nio fristående skolor. Dessa kommer att prövas med utgångspunkt i de kriterier som riksdagen lade fast hösten 1982.
Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till min fråga är att moderater och socialdemokrater har olika mening om de fristående skolorna. Moderaterna vill garantera alla elever rätt att välja den skola de vill —- inte bara de elever som råkar ha föräldrar som kan betala för sig. Skärningspunkten mellan oss och socialdemokraterna är alltså entydig. Socialdemokraterna vill bara ge stöd till de skolor som de själva gillar. Häromåret gjorde regeringen i praktiken reglerna ännu njuggare: inga nya skolor skulle bli stödskolor innan utvärderingen var avslutad 1986. Riksdagen sade dock, herr talman, nej till en sådan regel. Nya omständigheter skulle, sade riksdagen, kunna föranleda att stöd också gavs till skolor före 1986. Döm om vår förvåning när skolöverstyrelsen, efter att ha yttrat sig över de ansökningar som Bengt Göransson nu talar om, påpekar att man måste ha utvärderingen innan man kan avgöra om några nya omständigheter har kommit till! Detta är det perfekta cirkelbeviset. Stöd skall utgå, trots utvärderingen, om nya omständigheter har tillkommit. Men utvärderingen måste först fram för att man skall kunna utröna om omständigheterna verkligen är nya. Nu svarar Bengt Göransson att regeringen naturligtvis skall pröva de ansökningar som ligger på regeringens bord. Fattas bara annat! Frågan till regeringen, herr talman, kvarstår emellertid: Anser Bengt Göransson också att han måste vänta på utvärderingen till 1986 innan han kan svara ja på de ansökningar om stöd som regeringen nu har att behandla?
Herr talman! Jag har i mitt svar påpekat att vi för närvarande har ansökningar om bidrag från ytterligare ett antal skolor. Jag har vidare påpekat att de ansökningarna kommer att prövas med utgångspunkt i de kriterier som riksdagen lade fast hösten 1982. Därmed har Per Unckel fått svar på den fråga som han ställde sist. Jag har som ansvarigt statsråd naturligtvis inte någon anledning att stå som svarande för beslut och yttranden i skolöverstyrelsens styrelse. De ingår i det underlag som jag har att ta ställning till, och jag skall beakta vad som där är sagt. Per Unckel säger att socialdemokrater bara vill ge stöd till sådana skolor som de gillar. Jag råder dem som är nyfikna att se efter vilka skolor som har fått bidrag av regeringen. De skall då få se vilken spännvidd i verksamhetsformer det är på de skolor som vi gillar.
Herr talman! Ett tillkommande råd till nyfikna skulle kunna vara att de, efter att regeringen har fattat de beslut som vi nu diskuterar, ser efter vilka skolor som regeringen inte beviljar något stöd. Eller innebär det som statsrådet Göransson just sade att det kommer att utgå stöd till de skolor som hittilldags inte har fått stödet trots att de har ansökt? Det är flera av de skolor vilkas ansökningar nu ligger på regeringens bord som tillhör den kategori som socialdemokraterna inte alls gillar. Herr talman! Min fråga till skolministern kvarstår. Han säger att regeringen avser att beakta skolöverstyrelsens cirkelbevis. Är det svaret på de vädjanden som kommer från föräldrar och skolor runt om i landet om en anständig behandling också av deras barns skolgång?
Herr talman! Jag sade att skolöverstyrelsens yttrande självfallet kommer att beaktas i beredningen. Jag hoppas att Per Unckel inte misstycker att vi läser igenom de yttranden som kommer från skolöverstyrelsen. Jag har däremot sagt att beslut kommer att fattas mot bakgrund av de kriterier som riksdagen lade fast 1982.
Herr talman! Regeringen skall självfallet läsa vad skolöverstyrelsen skriver. Men om skolöverstyrelsen skriver en sak som står i hundraprocentig motsats till vad riksdagen har sagt kräver anständigheten faktiskt att Bengt Göransson här och nu medger att han skall avstå från att beakta de delarna av skolöverstyrelsens framställning. Det beskedet har Bengt Göransson dess värre inte haft kurage att ge här i kammaren i dag.

Herr talman! Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara Per Unckels fråga om valmöjligheter inom det offentliga skolväsendet. Regeringen vill öka möjligheterna att inom den allmänna skolan ge olika skolenheter olika profiler och ta hänsyn till elevers och föräldrars önskemål när det gäller att välja skola. Denna valfrihetsaspekt kommer, med de självklara praktiska begränsningar som finns, att beaktas i alla sammanhang där regeringen har att ta ställning till skolfrågor. Ett aktuellt exempel finns i proposition 1985/86:10 om ny skollag, som för närvarande ligger på riksdagens bord. Där behandlas frågan om elevernas fördelning på skolenheter. Jag har på den punkten anfört att enligt min mening de enskildas önskemål bör nämnas som en faktor som kommunerna skall ta hänsyn till när eleverna fördelas på skolenheter. Detta är avsett att komma till uttryck i en föreskrift i skolförordningen. Vad en sådan föreskrift kommer att innebära rent praktiskt måste givetvis ytterst bli beroende av ställningstaganden i den enskilda kommunen.
Herr talman! I den frihetsdebatt som har präglat åtminstone en del av den valrörelse som vi nu har bakom oss har två olika frihetssyner stått mot varandra. Å ena sidan har moderaterna hävdat att det är den enskildes eget val som skall vara avgörande. Den enskilde skall kunna välja dels mellan olika verksamheter inom det offentligas ram, dels mellan verksamheter i det offentligas regi och verksamheter bedrivna med annan huvudman. Å andra sidan underströks i den regeringsdeklaration som statsministern avgav för någon vecka sedan här i kammaren den inskränkta socialdemokratiska frihetssynen. Valmöjligheterna skulle begränsas till olika alternativ tillhandahållna av politiker. Nu är emellertid sådana valmöjligheter bättre än inga valmöjligheter alls; därav min fråga om hur regeringen avsåg att garantera att valmöjligheter mellan olika offentliga skolor skulle säkerställas. — Eller var det inte fråga om en garanti? Om det var fråga om en garanti, skulle man med fog kunna ställa följdfrågan: Varför skall man då inte också kunna välja fritt och utan ransonering via plånboken mellan skolor i det offentligas regi och fristående skolor? Av Bengt Göranssons svar framgår emellertid att garantin inte var mycket värd. Vad statsministern menade var uppenbarligen — jag uppfattar Bengt Göranssons besked så — att man skulle tillföra en faktor — underförstått en bland flera —, nämligen hänsyn till elevens egna önskemål. Sedan får vi, säger Bengt Göransson, se vad kommunerna gör på den grunden. Underförstått: Vi får se vad kommunalpolitikerna tänker göra i den delen när de väl skall fatta besluten. Några ytterligare följdfrågor till Bengt Göransson: En faktor av hur många? Vilken vikt skall denna faktor ha gentemot de övriga faktorer som kommunalpolitikerna uppenbarligen skall ta hänsyn till?
Herr talman! Elevers fördelning på skolenheter är ett exempel på områden där valfriheten för föräldrarna och för eleverna ökas enligt de föreskrifter som vi kommer att föra in i skolförordningen. Det var det besked som jag gav. Självfallet finns det en rad andra faktorer än elevens eget val som spelar in vid avgörandet av på vilken skolenhet en elev skall placeras. Jag hoppas att Per Unckel inser att detta inte kan vara den enda faktorn. Men genom att också denna faktor nämns i skolförordningen får den faktiskt en sådan tyngd att de ansvariga kommunala politikerna måste ta hänsyn till den.
Herr talman! Jag tror inte att många blev klokare av det svar som Bengt Göransson nu gav, om han avsåg att svara på frågorna om en faktor av hur många och om en faktor med vilken tyngd bland de många faktorerna. Skall det normalt sett vara elevens val som avgör vilken skola han eller hon skall gå på, eller är det en bedömningsfråga vilken vikt denna aspekt skall ha gentemot alla andra skoladministrativa aspekter som jag mycket väl kan föreställa mig att man från kommunalt håll kommer att anföra? Vilken tyngd skall elevens val ha, Bengt Göransson, när kommunerna gör sin bedömning? Skall normalt det som eleven tycker vara avgörande?
Herr talman! Om Per Unckel menar att man i skolförordningen skulle införa regler om procentuell vikt för de olika faktorerna, måste jag göra honom besviken. Något sådant förslag är jag inte beredd att lämna. Självfallet är det viktigt att ta hänsyn till föräldrars och elevers önskemål, men jag kan för min del inte finna det möjligt att säga att elever och föräldrar alltid skall ha rätt att välja skola. Det finns ju viktiga praktiska begränsningar. Den skola i Skönstaholm eller i Sköndal som alla elever plötsligt skulle välja kanske lokalmässigt inte klarar att ta emot alla dessa elever. Det finns faktiskt en rad praktiska skäl som begränsar friheten att välja skola.
Herr talman! Jag har inte begärt att Bengt Göransson skall säga ”alltid”. Vad jag däremot begärde var att han skulle ge sitt eget och statsministerns frihetstal åtminstone någon trovärdighet genom att säga ”normalt”, men inte ens detta klarade han av. Därmed, herr talman, avslöjas inte bara tomheten i statsministerns deklaration här i kammaren för en vecka sedan utan också på nytt tomheten i civilminister Bo Holmbergs tal om s.k. förnyelse i den offentliga verksamheten. Sammanfattningsvis får man enligt socialdemokraterna bara välja mellan alternativ som politikerna tillhandahåller och dessutom bara om politikerna vill.

Herr talman! Ylva Annerstedt har med hänvisning till uppgifter i pressen om ett särskilt fall ställt en fråga som rör åtgärder mot ungdomens narkotikamissbruk. Efter förslag av bl.a. regeringens narkotikakommission har ett brett program mot narkotikan genomförts under de senaste åren. Så har t.ex. polis, kriminalvård, tull och socialtjänst fått ökade resurser. Vad gäller fall av den typ som Ylva Annerstedt tar upp vill jag särskilt peka på att straffskalan för ringa narkotikabrott har skärpts. Detta innebär bl.a. att polisen vid misstanke om sådana brott fått möjlighet att använda sig av husrannsakan och kroppsvisitation. Vid situationer av det slag Ylva Annerstedt beskriver har polisen både rätt och skyldighet att ingripa. Socialtjänstens möjligheter till ingripanden har också vidgats genom det nya s.k. öppenvårdstvånget. Det är viktigt att sprida information om gällande regler och att främja samarbetet mellan berörda myndigheter. Det pågår också ett intensivt arbete med dessa frågor. Bl.a. har regeringens särskilda samordningsorgan för narkotikafrågor inlett en landsomfattande aktion för att förbättra samarbetet mellan polis och socialtjänst. Låt mig slutligen, herr talman, få säga att tillgängliga uppgifter klart tyder på att narkotikamissbruket bland ungdomar minskar. Som jag redovisat slår vi oss dock inte till ro med detta. Påståenden om obehindrad narkotikahandel eller om myndigheter som är maktlösa eller intar en slapp attityd kan och bör tillbakavisas.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som innehåller en uppräkning av en lång rad åtgärder om vilka vi alla är eniga. Jag menar att dessa åtgärder uppenbarligen inte räcker för att hindra samvetslösa personer av den typ som jag har redovisat i min fråga. Folkpartiet har upprepade gånger krävt att allt bruk av narkotika, som inte är medicinskt, skall vara kriminellt. Först då har samhället talat om vad det anser om knarkande och först då får föräldrar, sociala myndigheter och polis det stöd de behöver för att kunna bekämpa samvetslösa personer, som säger till ungdomarna att hasch inte är farligare än sprit. I en artikel i Svenska Dagbladet den 30 augusti sade sjukvårdsminister Sigurdsen att debatten egentligen handlar om en liten fråga av närmast teknisk natur, nämligen var gränsen skall gå för det straffbara området. Jag tror inte att föräldrarna till de utsatta barnen i Tensta — som det här var fråga om - eller i vilket storstadsområde som helst tycker att det är ”en liten fråga av teknisk natur”. De vill ha samhällets stöd för att rädda sina barn från undergång. Instämmer justitieministern i statsrådet Sigurdsens uppfattning att detta är en liten fråga av teknisk natur? Om inte, tänker justitieministern göra någonting åt saken? Ett klart besked att det är förbjudet att knarka är viktigt för framför allt ungdomar. Ingen enda ung människa skall lockas att pröva 51 narkotika med argumentet att det i alla fall inte är förbjudet. Detta synsätt har man också i Finland och Norge, där man har kriminaliserat narkotikabruket.